Herr talman! Vi får väl ta oss en funderare på vad det kan betyda att finansministern nu vill ta Glistrup — bland alla — till hjälp för att sitta kvar i regeringen här i Sverige. Inte heller jag skall här träta om vem som vann och vem som förlorade på kompromissen i finansutskottet. En helt annan sak är emellertid att beskriva händelseförloppet och ange varför jag för min del kunde biträda uppgörelsen. Finansministern sade i sin beskrivning att utskottet har tagit två tredjedelar av propositionen, medan herr Ekström sade att utskottet har tagit hela propositionen. Men det är väl ändå rätt att säga att propositionen lades fram efter motionerna och att propositionen tog upp vissa betydelsefulla inslag som också fanns med i motionerna. Jag tänker här på det riktade stödet till barnfamiljerna och till pensionärerna. Jag har den uppfattningen att mittenmotionen hade en mer konjunkturpolitisk profil. Det är inte så att vi i motionen hade bortsett från ett extra stöd till de mest utsatta grupperna, dvs. pensionärerna och barnfamiljerna.

Det var det jag avsåg när jag talade om en konjunkturpolitisk profil, där vi klart angav att det är en i tiden begränsad åtgärd när vi vill använda mervärdeskatten. Och även denna åtgärd har betydelse, det kan ingen förneka, för de mest utsatta grupperna, eftersom de konsumerar huvuddelen av sina inkomster. Jag tycker att det var en ganska bra beskrivning finansministern till sist gjorde, när han sade att det paket som nu framlagts är i överensstämmelse med klassisk ekonomisk konjunkturpolitik enligt läroböckerna och att det är en kombination av allmänt verkande åtgärder och punktåtgärder. Men då sade herr Bohman att oppositionen under ett antal år har anvisat en annan ekonomisk politik — och det är alldeles riktigt. Men nu har vi genom denna uppgörelse nått det som har varit centralt i den annorlunda ekonomiska politik som vi från mittenpartiernas sida har arbetat för och som moderaterna har givit sin anslutning till, alltså att vi skall ha en kombination av allmänt verkande åtgärder och punktåtgärder. Nu har vi på detta område nått dithän, och i det läget borde inte herr Bohman och moderaterna ha ställt sig vid sidan om. Det är då, menar jag, som man har låtit striden bli viktigare än det politiska målet. Jag menar att man inte får göra striden till ett självändamål. Sedan ett par ord till herr Bohman om matprisstödet. Det är en konsumentpolitisk åtgärd som införs den 1 april. Det har inte anknytning till något jordbruksavtal. Det är konsumentpolitik — man går in för att sänka priserna. Jordbruket har inte opponerat sig mot detta. Nu uppmanar herr Bohman jordbruket att blåsa till strid i en rent konsumentpolitisk fråga. Jag beklagar detta. Men jag vill också göra det tillägget att jag tror att man inom jordbruket betackar sig för sådana råd från denna talarstol.

Herr talman! Låt mig först ge finansministern en komplimang för den trivsamma och öppna redovisning som finansministern inledde sitt anförande med. Den var saklig. Sedan kom Glistrup in i bilden, och då fick anförandet en annan karaktär. Finansministern höll ett långt försvarstal om orsakerna till att regeringen i januari inte ansåg sig kunna göra någon ordentlig ekonomisk analys och inte heller dra några slutsatser för framtiden. Vi moderater lade fram vår ekonomiska motion i januari. De bedömningar som vi gjorde i vår motion håller fortfarande, och de bedömningarna är desamma som de som har legat till grund för den uppgörelse som nu har träffats i finansutskottet. Vi hade visserligen inte tillgång till samma experter som regeringen, men vi gjorde en riktig bedömning. Nog borde väl regeringen, med den expertis regeringen har, ha kunnat handla lika snabbt som vi och därmed kunnat undvika det dröjsmål som nu blev följden. Finansministern ägnade sig sedan åt en intressant, ny konjunkturpolitisk bedömning. Finansministern var inne på samma sak häromdagen i Blomstermåla — vackert namn för resten. Man frågar sig om den mycket optimistiska bedömning som nu lämnades var uttryck för något slags reservation till uppgörelsen. Innebär den med andra ord att finansministern är tveksam till uppgörelsen och vill gardera sig för framtiden? Eller står finansministern för uppgörelsen? Jag tycker att det är värdefullt att få detta klarlagt. Jag är inte fullt så optimistisk i konjunkturpolitiskt hänseende som herr Sträng. Det finns andra drag i bilden som herr Sträng inte berörde. Och osäkerheten om framtiden finns kvar. Att vi inte skall ”segla med fasta skot” är alltså ett gott råd. Det är bl.a. därför vi skall ha så stor rörlighet att vi snabbt kan dra tillbaka stimulansåtgärderna, om så skulle behövas. Vi moderater har därför inte velat vara med om en uppgörelse som inte möjliggör rörlighet i olika avseenden utan binder oss för utgifter på en hög nivå, utgifter som vi inte kan ta tillbaka när vi en gång har genomfört dem. Det är en av anledningarna till vårt avståndstagande. Med samma förutsättningar som majoritetsförslaget kostar vårt förslag lika mycket som majoritetsförslaget. Där föreligger ingen skillnad. Vi stod fast vid de bedömningar och den analys vi hade gjort i januari och de förslag vi då lagt fram. När finansministern säger att vi ”bröt oss ut ur samlingen” är det inte riktigt. Man bryter sig inte ut, om man står kvar. Att tala om ”sura rönnbär” i detta sammanhang är också något felaktigt. Det är bara de rönnbär som är sura som man inte kan få tag på. Och vi hade handlingsfrihet. Jag förstår att finansminister Sträng efter allt vad som har sagts och gjorts har ett behov av att försvara sig. I sådana fall är anfall i regel det bästa försvaret, anfall bl.a. mot dem som har gjort gällande att det här är fråga om ett schackrande — det är inte jag som har gjort det utan andra. Och det är inte så besynnerligt att folk talar om ett schackrande när de hör talas om ”slutbud” och olika procentenheter hit och dit samt om 51/2 månad och 6 månader. Så upplever människorna det. Och ”politikens grå katter”, som herr Sträng talade om, har blivit en realitet för många människor. Jag kan därför förstå finansministerns behov av att hålla sitt försvarstal. Det kan vara intressant att hänvisa till en annan av kammarens ledamöter som skriver ibland i tidningar, nämligen förbundsordförande Knut Johansson. Jag har det senaste numret av hans tidning Byggnadsarbetaren framför mig. Han säger där: ”Momssänkningen får — — — högst mikroskopiska verkningar på köplusten — — —. En närmare granskning av den sorglustiga striden om momsen kan kanske ge oss några nyttiga erfarenheter inför framtiden.” Det är ”ingen fest i Kapernaum” — eller vad finansministern brukar säga — som sådana där ord ger uttryck åt. Men trots det skall ”vi gå vidare oberoende av den här uppgörelsen”, säger finansministern. Vi får väl se! Sedan förde herr Sträng en diskussion om riktade stödåtgärder. Vi sätter in åtgärderna där de bäst behövs — hette det. Men alla — rika som fattiga — har nytta av förslag om att ta bort momsen på byggenskapen och att ge vissa subventioner för livsmedel, alla som bor i bostäderna och som äter maten. Det är alltså inte fråga om riktade åtgärder i den bemärkelsen att endast de mest behövande får glädje av dem. Jag har inte velat föregripa debatten om jordbrukspolitiken i fortsättningen, men jag vill ändå säga att man verkligen kan diskutera om det är förnuftigt att ha kvar en hög mervärdeskatt på livsmedel och sedan ge subventioner till livsmedelsförbrukningen. Vore det inte i stället bättre att ta bort skatten på livsmedel för att på det sättet göra livsmedlen billigare? Det är i varje fall en enklare metod än att först beskatta dem och sedan använda skatteinkomsterna för att ge subventioner! Men jag skall, som sagt, inte föregripa den debatten. Vad jag fann intressant var att föra in problemet i bilden och ställa frågan om det verkligen är förnuftigt att vandra in på subventionsvägen också på livsmedelssidan. Jag fick till sist en direkt fråga, och jag skall svara på den: Det är naturligtvis inte bra, herr finansminister, om efterfrågan på arbetskraft väsentligen överstiger utbudet. Men det var generellt inte fallet under 1960-talet. Vi hade lägre prisstegringar och snabbare tillväxt då än nu, och vi hade lägre arbetslöshet på den tiden. Jag tycker att de förhållanden som rådde under 1960-talet var bättre än de som rått under de senaste åren med stora prisstegringar, låg tillväxt och hög arbetslöshet.

Har man gjort upp skall man inte stå och grumsa på varandra.

Vad vi kan garantera — och det borde vi vara överens om — är att priserna blir precis så mycket lägre än de skulle ha blivit utan momssänkningen. Det är faktiskt en ganska viktig konsumentupplysning. I dag har marsnumret av Aktuell ekonomi kommit från Handelsbanken. Där sägs direkt att de stimulansåtgärder som riksdagen nu beslutar genomföra torde medföra en påtaglig ökning av konsumtionsefterfrågan. Det är ett omdöme som jag sätter betydligt större tilltro till än omdömen från alla skribenter som har velat använda det här tillfället att utnyttja en ganska grumlig opposition mot allt politiskt arbete. När herr Hermansson påstår att mittenpartierna skulle ha gått ifrån kravet på indexreglering av barnbidragen vill jag säga att han har fel. Om herr Hermansson läser i betänkandet, finner han att det där klargörs att det är nu, för dagen, som vi avstår från att aktualisera kravet, men det beror bl.a. på att frågan kommer igen från ett annat utskott senare under våren. Om de två partier som har valt att bilda opposition i dag — vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiet — då stöder vårt förslag om inflationsskyddade barnbidrag kan det beslutas redan av 1974 års riksdag.

Herr talman! På den sista punkten hoppas jag det är riktigt som herr Helén sade, att frågan om indexreglering av barnbidragen kommer upp en gång till. Men är det inte bättre att folkpartiet och centerpartiet då stöder vårt förslag? Det innebär större fördelar för barnfamiljerna än det förslag som mittenpartierna har framlagt. Herr Sträng sade att jag och herr Bohman satt på åskådarläktaren. Herr Bohman får svara för sig själv. För min del tänker jag delta i voteringen och rösta emot den dåliga kompromiss som socialdemokraterna och de bägge borgerliga mittenpartierna har kokat ihop. Herr Bohman — om jag får återgå till hans första inlägg — har för sig att medborgarna bestämmer ekonomins utveckling under kapitalismen. Det är en av de illusioner som borgerliga politiker och ekonomer och ideologer brukar odla, men den är inte närmare verkligheten för det. Den svenska ekonomin styrs av dem som äger produktionsmedlen — den styrs av kapitalägarna. Det är inte folkflertalet som fattar beslut om vad som skall produceras, men det borde vara det. I dag är det i stället kapitalägarna och deras högre tjänstemän som beslutar huruvida den eller den stora investeringen skall göras, huruvida de skall låta producera den eller den varan och om de med sina stora reklamkampanjer skall försöka förmå folk att köpa den eller den produkten. Det är det faktiska läget. Det är också så, att de som har den ekonomiska makten bestämmer takten i samhällsutvecklingen. Eftersom vi i realiteten har det läget är det viktigt att herr Sträng inte bara använder ordet ”privatkapitalistisk” för att glädja mig, utan också tar del i att bekämpa privatkapitalismen för att säkra arbete åt alla och för att stoppa prisstegringen — det är den enda väg man kan åstadkomma resultat på. Finansministern jämförde, när han talade om sysselsättningen, den senaste arbetslöshetssiffran, nämligen siffran under februari i år, med den för februari 1973. Jag tror det vore bättre om finansministern inte envisades med att anlägga ett så tidsbegränsat perspektiv på ekonomins utveckling. Tar man med bara de tillfälliga, årliga förändringarna när det gäller att bedöma ekonomins utveckling, missar man ju såväl den långsiktiga rörelseriktningen som orsakerna till utvecklingen. Då låser man sig fast vid det som händer på kort sikt, och den ekonomiska politiken blir därefter. Då kan man lätt hamna i den situationen, att man blir ett tredje mittenparti inom den ekonomiska politikens område och att ens politik bara blir anpassad till de kapitalistiska konjunktursvängningarna. Det är givet att också det korta perspektivet skall anläggas, men vida viktigare är att anlägga det något längre perspektiv som jag här tidigare försökte åskådliggöra med mina diagram. De sifferserierna kan ju inte bestridas, och de stora problem som de illustrerar kommer man inte ifrån. Så några kommentarer till vad som har sagts om motiven för uppgörelsen mellan socialdemokraterna och de borgerliga mittenpartierna! Jag vill ställa frågan till herr Sträng, eller kanske det är bättre att de borgerliga mittenpartiernas företrädare svarar, eftersom herr Sträng har sagt att bägge parter har givit avkall på principiella uppfattningar: Vilka principiella uppfattningar har de borgerliga mittenpartierna tvingats uppge i och med denna uppgörelse? Jag kan inte se att de har tvingats uppge några. Däremot har herr Sträng tagit tillbaka hela den polemik som han tidigare fört mot en tidsbegränsad sänkning av mervärdeskatten. Herr Sträng refererar till en besökande direktör som hade talat om bordtennis. Herr Sträng ville riktigt nog inte reducera politiken till bordtennis, och jag håller med honom på den punkten. Men då vill jag påpeka att vad herr Sträng och hans parti och regering nu har engagerat sig i är ett slags dubbelmatch i bordtennis. Ordet trippel finns inte i bordtennis, annars skulle det vara ännu riktigare att använda.

Det har från socialdemokratiskt håll givits litet olika förklaringar till uppgörelsen och dess innehåll. Herr Sträng säger helt ärligt — och det vill jag hålla honom räkning för — att ett par mandat till på den icke borgerliga sidan hade givit en annan politik. Herr Ekström tycktes mera tillfredsställd med uppgörelsen. Jag tror att herr Sträng är klokast. Han följer det recept som finns i den gamla historien om Charles Lindley vars hustru vid makens något sena hemkomst lär ha utbrustit: ”Inga förklaringar, Charlie, det gör bara saken värre!

Herr talman! Herr Hermansson talade om konjunktursvängningar under det kapitalistiska systemet. Det är väl att göra det litet för enkelt för sig, herr Hermansson. Ett område där vi verkligen har konjunktursvängningar för närvarande — konjunkturproblem och en omfattande arbetslöshet — är på byggoch bostadssidan. Och där är det faktiskt staten som bestämmer allting. Det fordras någon annan förklaring om man skall ge en inblick i vad som verkligen händer och vari svårigheterna ligger. Herr Sträng hade älskvärdheten att säga att han kände sig väl till mods trots att han lyssnade på mig. Det tycker jag är bra, för jag vill honom inget illa. Men det var egentligen inte det frågan gällde; den gällde hur herr Sträng känner sig när han på nytt lyssnar till vad han själv tidigare har sagt om den typ av politik som han nu för. Och då skulle det finnas anledning för honom att känna sig sämre till mods. Det är ju faktiskt så att herr Sträng har gjort en hel del uttalanden om den typ av politik som nu förs: den är antisocial, den rubbar förtroendet för skattesystemet, den leder till allvarliga faror för vår ekonomi. Innan man träffade den här överenskommelsen undrade herr Sträng också om oppositionen var så tokig att den ovanpå regeringens förslag ville lägga en momssänkning, vilket nu alltså är precis vad regeringen har gjort. Vi fick i herr Strängs anförande höra att i januari var konjunkturprognoserna ganska dåliga, utsikterna var skrala. Nu i mars månad är utsikterna bättre. Hur rimmar det då med regeringens politik? I januari, när utsikterna enligt herr Sträng var dåliga, valde regeringen att inte lägga fram några konjunkturstödjande förslag alls förrän på sluttampen. I mars, då utsikterna enligt herr Sträng är betydligt gynnsammare, väljer man att ställa sig bakom ett förslag som är avsevärt mer konjunkturstödjande än man egentligen hade tänkt sig. Det måste vara en något konstig situation för finansministern. Jag blev anklagad för att i mitt anförande ge uttryck för efterklokhet. Men vi står ju fast vid de förslag som vi lade fram i januari. Det kan väl då inte vara fråga om efterklokhet, utan det måste snarare vara klokhet i förväg — någonting som herr Sträng borde berömma i stället för kritisera.

Herr talman! Herr Sträng hade ett par anmärkningar just med anledning av mitt anförande. Först talade han om att nu kommer herr Löfgren åter med frågan om stabiliseringskonferenserna, och sedan sade herr Sträng att det råder inte den rätta atmosfären för något sådant. Jag har nu upprepat precis samma långa katalog över de saker som jag tidigare efterlyst, nämligen bl.a. en bättre beredvillighet från regeringens sida att pröva våra förslag. Förra gången, den 6 december, som jag drog hela denna långa lista tog herr Sträng ett exempel: frågan om besparingsutredningen. Nu tar han ett annat exempel: den stabiliseringspolitiska konferensen. Herr Sträng har i varje fall inte själv medverkat till en bättre atmosfär för att få till stånd sådana stabiliseringskonferenser, om vilka det finns gott om expertuttalanden att de skulle vara av betydelse när det gäller att komma till rätta med en del problem. Herr Sträng tror inte på att svensk handel kommer att dra av den moms som riksdagen nu skall fatta beslut om. Han säger till och med att han inte tror att handeln kommer att dra av de 3 procenten. Nej, det gör inte jag heller, för jag tror att man kommer att dra av 3,41 procent. Det blir nämligen så mycket. Jag tycker att herr Sträng borde kunna överlåta åt herr Werner i Tyresö och andra kommunister och dem som går i kommunisternas ledband att vara misstänksamma mot svensk handel. Det finns sådana som helt enkelt kan känna det som en förolämpning när man misstänkliggör deras ärliga och uppriktiga vilja att göra rätt för sig i enlighet med de beslut som vi här i dag kommer att fatta. Jag vet att det finns de som tycker att om man köper för 1 krona är 3,4 öre förfärligt litet att prata om. Men, herr Sträng, det gäller också andra köp. Det kan t.ex. hända att en och annan köper en säng — något som jag har haft viss erfarenhet av. Vid sådana köp har man verklig glädje och nytta av de åtskilliga tiotals kronor det blir fråga om i prissänkning. Den medför att vi kan få till stånd en bättre försäljning och mer tryggad sysselsättning. Jag tog detta bara som ett exempel; det finns många andra fall där momssänkningen kan betyda mycket mera. 1,5 miljarder skall ju slussas ut i form av prissänkningar, och jag tror för min del att de kommer att uttnyttjas på det sätt vi har tänkt oss.
Herr talman! Jag fick inget egentligt svar av finansministern på min fråga om utredningen angående de kreditpolitiska medlen. Jag beklagar att det inte var möjligt att ge ett sådant svar i dag. Det hade varit ett lämpligt tillfälle, förefaller det mig, att i finansdebatten ge ett besked beträffande den fortsatta handläggningen av utredningen om de kreditpolitiska medlen. Avvägningen mellan penningpolitik och kreditpolitik har man i utredningen inte alls gått in på. Det är knappast rimligt att mot den bakgrunden ta ställning till frågan om de kreditpolitiska medlen i framtiden. Här finns också andra synpunkter att beakta vid bedömningen, synpunkter som man har förväntat att kapitalmarknadsutredningen skulle komma att leverera. Tyvärr synes denna utredning arbeta rätt långsamt. Men det finns möjlighet att påskynda den och därmed skapa ett bättre beslutsunderlag för de kreditpolitiska åtgärderna i framtiden. Jag vill sammanfattningsvis vädja till finansministern att skaffa sig och andra, som har ansvar för den ekonomiska politiken, nödigt rådrum att se över de kreditpolitiska medlen på ett bättre sätt än som varit möjligt i utredningen.

Detta vitsordas, om inte annat, med ett visst eftertryck av konsumtionsutvecklingen och av stagnationen i svensk ekonomi under senare år.
Herr talman! Jag vill svara herr Fälldin att skillnaden mellan hans och min uppfattning både före och efter uppgörelsen i finansutskottet väl ligger i att vi har olika uppfattningar om huruvida fördelningspolitiken eller den läroboksmässiga konjunkturpolitiken skall ha en relativt starkare tyngd. Sedan har vi båda två fått pruta av på de mera renodlade uppfattningarna och ena oss om en kompromiss. I övrigt använder herr Fälldin den mesta tiden för att polemisera mot herr Bohman. Det gjorde man förr i världen rätt ofta inom centerpartiet. Sedan har det varit en form av fredliga förbindelser under de senaste åren. Därför är det litet av återseendets behag när vi sitter i bänkarna och avlyssnar denna debatt. Jag skall inte lägga mig närmare i det, men jag måste säga att herr Bohmans isolering från de borgerliga bröderna framstår som alltmer påtaglig.

Herr Bohman framhåller att han gjorde en riktig bedömning i januari. Vad jag minns av herr Bohmans bedömning i januari är en rekommendation om att man skulle sänka den direkta skatten. Jag vet inte om han klarade ut faciliteterna i det hela, hur mycket skatten skulle kunna sänkas, hur skattesänkningen skulle slå i skattetabellen och om det var de lägre avlönade, medelinkomsttagarna eller de högre avlönade som skulle få en sänkning. Jag fäster mig inte så noga vid detta. Faktum kvarstår dock att herr Bohman var relativt om inte helt ensam om denna uppfattning, framför allt mot bakgrunden av att en parlamentariskt sammansatt skattekommitté har i uppdrag att under mars månad leverera ett bättre genomtänkt förslag och dessutom anvisa den kompenserande finansieringen av denna skattesänkning. Jag tror nog att det hade varit att gå fram litet för brutalt, om man skulle ha kört över denna stora och förnämliga kommitté, som delvis är en följd av oppositionens energiska plädering för en översyn av skattelagstiftningen. Om man skulle ha följt herr Bohman, hade det varit orättvist mot den ambitiöst arbetande kommittén. Vill finansministern gardera sig för framtiden, frågar herr Bohman, när jag påpekar att jag tror man har gått så långt man kan och att man tar vissa risker med den aktivitet som det här paketet skulle innebära. Man kan kalla det en gardering för framtiden eller vad som helst. Redan den 11 januari var jag angelägen om att understryka att beredskap får hållas åt båda sidorna och i skilda situationer. Det är en gardering för framtiden, herr Bohman, och varje finansminister kommer att ha ett intresse av att hålla sådana garderingar.

Den som har det så ställt här i världen att han inte behöver titta särskilt noga på pengarna är inte lika beroende av de primära element i tillvaron som kostnaderna för maten och bostaden utgör. Herr Helén slutade med att säga att det behövs en rejäl skattereform, och det ligger ju en väsentlig värdeladdning i detta. Men jag försäkrar herr Helén att denna skattereform kommer, om den skall vara fullständig, att kräva nya metoder för att ta in de ofrånkomliga pengarna till statskassan. Och då ligger det inte precis samma glädjeladdning i den rejäla skattereformen som om man uraktlåter att tala även om baksidan, nämligen att pengarna måste fram från annat håll. Herr Hermansson roade oss i sitt första inlägg med att visa diagram på tavlan ovanför podiet. Ja, med statistik kan man bevisa väldigt mycket.

På samma sätt är det med statistiken över utvecklingen av BNP. Herr Hermansson redovisade en utveckling som för olika femårsperioder gav den ojämförligt minsta stapeln för åren 1970-1974. Skulle han i stället ha visat upp varje år för sig under 1970-talet, hade han fått fram 1 procent under 1971, 2 procent under 1972, 3 procent under 1973 och möjligen 4 procent i BNP-ökning år 1974. Väljer man således en statistik som visar siffrorna år för år, får man ett helt annat slutresultat än när man går på medeltalet under en femårsperiod. Det här är bara ett enkelt påpekande om att man inte skall tro alltför mycket på att de statistiska redovisningarna vid varje tillfälle ger uttryck för den enda och hela sanningen. Statistik kan läsas på flera sätt, och jag har erfarenhetsmässigt lärt mig att ta med en viss försiktighet på all statistik. Till herr Burenstam Linder, herr talman, skulle jag väl bara behöva ge den enkla förklaringen att i januari månad var utsikterna att bedöma den ekonomiska utvecklingen sämre än vad de är i dag. Jag försökte belysa det inledningsvis i mitt förra anförande. Dagens bedömningar när det gäller uppläggningen av den ekonomiska politiken vilar på ett något stabilare underlag än man hade vid årsskiftet. Om ni var färdiga med er prognos vid årsskiftet, så vilar den på ett sämre sakligt underlag än vad vi i dag har. Det var bara det jag ville säga. Herr talman! Allra sist några ord till herr Löfgren! Jag har faktiskt prövat sådana här stabiliseringspolitiska konferenser med dem som är närmast berörda, dvs. de olika arbetstagarorganisationerna. Jag måste konstatera att resultatet av dessa konferenser var plus minus noll. Jag tror inte att resultatet — än så länge i varje fall — kan bli bättre om man även för in jordbrukarintressen, företagarintressen, regeringsintressen och politiska oppositionsintressen. Därav min skeptiska inställning, som jag har redovisat förut och som jag fortfarande har. Visst tror jag att handlaren kommer att dra av dessa 3,5 eller 3,75 procent på slutnotan och att konsumenterna kommer att kontrollera att han gör det. Här finns ingen uttalad misstänksamhet mot handlaren. Vad jag sade var att man vet fasligt litet om vad som händer i prisbildningen innan denna avräkningsfaktor sätts in. Har man en stadigt fortgående prishöjning kan man sätta in avräkningsfaktorn, och husmodern upplever ändå det hela som ständigt stigande matpriser. Och då blir hon besviken. Framför allt om man gör gällande att det här är någonting som på ett avgörande sätt löser problemen.

Herr talman! Herr Hermansson skall jag kort och gott svara att vi inte har givit upp några principiella uppfattningar vid den föreliggande uppgörelsen. Vi skall väl inte gräla mer om den fördelningspolitiska och konjunkturpolitiska inriktningen i detta paket. Hur finansministern än vill vrida och vända på det här kan han inte komma ifrån att när konjunkturen kräver att ekonomin stramas upp så är det lättare — det är alltid svårt att höja skatterna — att höja från en lägre nivå. Det konjunkturpolitiska inslaget är att vi sänker i detta läge och sedan kan återgå till ett tidigare skatteläge och få den effekt som vi är ute efter. Den möjligheten finns inte kvar om alla åtgärder i det nuvarande läget hade varit inriktade på att lägga ut permanenta och bestående utgiftsökningar. Sedan skall nog finansministern inte ta några glädjeskutt i onödan därför att jag har gett till känna min uppfattning om ett par saker som herr Bohman sade. Även om jag ofta haft en annan mening än finansministern, t.ex. beträffande den ekonomiska politiken, så innebär det inte att jag känner någon skyldighet att i varje läge ha en annan uppfattning än finansministern. Jag tillåter mig gång efter gång att även tala om när jag delar finansministerns uppfattning. På andra sidan följer av det förhållandet, att vi har fria partier, också rätten att säga ifrån när man har en annan mening. Jag tycker t.o.m. att det är viktigt att inte dölja att det i vissa frågor finns skillnader. Det vore inte riktigt mot väljarna. Det är vad jag i dag har gjort. I dessa båda avseenden har jag en annan mening. Eftersom det här inte varit fråga om principiella eftergifter, var det en så stor fördel med uppgörelsen att jag icke anser mig ha svikit mina väljare från i höstas genom att ta uppgörelsen, vilket indirekt låg i herr Bohmans beskyllning. Det är viktigt att den politiska debatten kan föras på sådant sätt att man har rätt att säga ifrån åt alla håll.

Fru talman! Först helt kortfattat till herr Hermansson! I de länder där de ekonomiska teorier och det samhällssystem som herr Hermansson talar för är förverkligade har demokrati och individuell frihet avskaffats. Om det är det som är målet för herr Hermanssons politik, så säg det rakt ut i stället för att gå omvägar. Finansministern talade med illa dold förtjusning om att vi var ”isolerade” i förhållande till mittenpartierna. Jag tror inte finansministern skall dra alltför långt gående växlar på det som nu har hänt. För det första har i mittenmotionen yrkats 5 procents sänkning av mervärdeskatten, något som också vi har yrkat på. För det andra har vi tillsammans stött barnfamiljerna och pensionärerna i enlighet med propositionen. Där föreligger överensstämmelse. Vi har föreslagit en sänkt arbetsgivaravgift i stödområdet. Det har mitten också gjort. Vi har föreslagit ökad kanalisering av AP-medel till näringslivet. Det har också gjorts i mittenmotioner. Om det är någon vi strävar efter att isolera oss ifrån — inte i alla frågor men i många — så är det från herr Strängs parti och inte från de andra två partierna. I vår konjunkturpolitiska motion till årets riksdag hade vi två alternativ för att åstadkomma generell stimulans. Det ena var en tidigareläggning av skatteutredningens blivande förslag, vars detaljer var rätt väl kända vid den tidpunkt då motionen väcktes. Det är samma förslag som har framkastats helt nyligen av Gunnar Nilsson i LO. Det andra alternativa förslaget var en sänkning av mervärdeskatten. Vi stannade för en sänkning av mervärdeskatten därför att vi vid de preliminära överläggningarna med mittenpartierna hade kommit fram till att det var en bra lösning. I fortsättningen följde vi den linjen. Inför hela resonemanget om riktade stödåtgärder då det gäller bostäder och matvaror finns det anledning att påminna sig, att en av anledningarna till att det är så svårt för människor att betala sina hyror är de höga skatterna. Då kan man med rätta fråga sig: Är det rimligt att man skall behöva ge bidrag till hyrorna därför att folk inte kan betala dem på grund av de höga skatterna? Ju högre bidragen blir, desto högre måste skatterna bli och desto svårare får folk att i fortsättningen betala sina hyror. Det är en giftcirkel som man måste komma ur, På samma sätt förhåller det sig med matvarorna. Om vi inte hade en nära 20-procentig moms på matvarorna, skulle de vara betydligt billigare. Då skulle behovet av subventioner till mat försvinna. Det finns verkligen anledning att ordentligt studera detta samband. Det är en av de frågor som måste bli föremål för en ordentlig debatt i en förutsättningslös skatteutredning. Kopplingen mellan bidrag, subventioner och skatter måste så småningom få en förnuftigare lösning än vi har i dag.

Fru talman! Herr Sträng envisas med att spela Dysterkvist mot mig i dag och vill inte unna mig att tala om någon glädjeladdad skattereform. Han menar att vi skulle ha uraktlåtit att tala om att det kan behövas alternativa skatter. Jag tror att folkpartiet tydligare än socialdemokratin har pekat på nödvändigheten av att när man tar bort löneskatten, som gör skada för sysselsättningen, man också måste acceptera en överskjutning av skatten på produktvärden, kanske på energi och råvaror. Det är dubbelt värdefullt därför att det stimulerar sysselsättningen och gör oss mera aktsamma med knappa råvaror och energikällor. Än så länge är det naturligtvis, tyvärr, en skillnad mellan mig och finansministern, nämligen att vi inom folkpartiet tror mera på värdet av skattesänkningar för människor i de vanliga inkomstlägena. Vi tror att det inte bara ger de berörda människorna glädje utan att det också ökar samhällets samlade resurser genom den förstärkning av initiativkraft och arbetsvilja som på det sättet kommer till stånd. Låt oss alltså föra diskussionen med sikte på en bra provisorisk skatteomläggning för år 1975 och därefter en rejäl skattereform. Jag tror att finansministern kommer att ha glädje av att lyssna på herr Mundebo litet längre fram. Vi har under den gångna mandatperioden från folkpartiet ofta kritiserat regeringen för att den tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna har trumfat igenom förslag med en knapp röstövervikt här i kammaren. Vi har tyckt att det varit otillständigt att visa så liten hänsyn till den andra hälften av svenska folket. Nu gav valet den 16 september 1973 ett jämviktsläge, och regeringen har tagit större hänsyn än tidigare. Det kompromissförslag som i dag redovisas har tydligen kostat på en del för regeringen — det har herr Sträng inte gjort någon hemlighet av. Men eftersom vi — och det är min poäng — tidigare med rätta har kritiserat regeringen för att den inte har tagit hänsyn till oppositionens önskemål så måste det vara främmande för oss här i dag, när det föreligger ett förslag där regeringen har accepterat kärnan i folkpartiets uppläggning, att byta fot och kritisera regeringen just av den anledningen. Någon logik får det lov att vara också i opponerandet. I all stillsamhet vill jag säga att det kanske också borde ha präglat herr Bohmans första inlägg.

Fru talman! När jag har lyssnat till herr Burenstam Linder i sådana här ekonomiska debatter har jag haft misstanken att det har varit något fel på hans verklighetsuppfattning. Den misstanken fick jag bekräftad i dag. Han tror att vi har socialism på den svenska bostadsmarknaden. Herr Bohman gav mig rådet att säga rent ut vilket samhälle vi vill bygga, och det är vad jag försöker göra. Det är ett samhälle där medborgarna har det avgörande inflytandet över produktionen och över hela sitt samhälleliga liv. Det har de inte i dag. Det är inte de vanliga medborgarna som träffar de avgörande ekonomiska besluten. Det borde de göra, och vi arbetar för ett sådant samhälle. Herr Fälldin betygade som sin uppfattning att centerpartiet inte hade gett upp några principiella uppfattningar när det gällde att komma fram till den här kompromissen. Herr Helén har förmodligen samma uppfattning. Det är alltså tydligt att de enda som vill erkänna att de har gett upp några principiella uppfattningar är socialdemokratin och herr Sträng. Herr Sträng tog upp frågan om arbetslöshetsstatistiken och dess värde. Det är givet att man kan diskutera statistik, men de diagram jag visade uttryckte arbetslösheten i absoluta tal under femårsperioder. Det är nog en allmän uppfattning bland människor som arbetar med ekonomi och statistik, att om man skall jämföra olika år så är det bättre att försöka få fram medeltal för exempelvis femårsperioder än att visa siffror för enstaka år som finansministern gjorde. Då kommer man väldigt lätt till missvisande resultat och då visar man upp tillfälliga svängningar. Med en jämförelse mellan exempelvis femårsmedeltal kan man påvisa tendensen i utvecklingen. Och ett faktum är att vilka statistiska serier finansministern än väljer så visar de en tendens till ökning av arbetslösheten, en tendens till ökad takt i prisstegringen och en tendens till minskad ekonomisk tillväxttakt i vårt land. Fru talman! Den 16 september i fjol var det valsöndag. I år blir den 16 september den dag då herrar Fälldin, Helén och Sträng höjer momsen för svenska folket och åstadkommer den nya prischocken. I år är den 16 betecknande nog en måndag.

Fru talman! Om det inte är socialism som råder på byggoch bostadssidan så är det åtminstone trekvartssocialism, herr Hermansson, och det har ju gett upphov till väldigt kraftiga hyresstegringar, tomma bostäder, betydande arbetslöshet och en inte särskilt förträfflig bostadsmiljö på många håll. Det är erfarenheten av denna trefjärdedelssocialism som gör att man skulle vara orolig om det blev ytterligare en fjärdedel under herr Hermanssons styre. Herr Sträng har flera gånger sagt att han anser att man tar vissa risker men att han är med på att man tar dem när allt kommer omkring för att sätta in de åtgärder som nu föreslås — risker för att man skulle få en överhettning. Och sådana risker finns. Ingen vet exakt hur det kommer att gå. Men om man nu har den bedömningen att det finns sådana faror, varför då sätta in åtgärder som är så synnerligen svåra att ta tillbaka? Herr Sträng sade visserligen i sitt anförande att i sinom tid får vi fundera på vad vi skall hitta på för motåtgärder. Men det måste såvitt jag begriper då bli fråga om skattehöjningar. Det brukar det vara fråga om när herr Sträng skall vidta någon motåtgärd. Och då är vi precis i den situation som herr Bohman pekade på i sin senaste replik, nämligen att skatterna är så höga att man måste betala ut subventioner för att den vanlige inkomsttagaren skall kunna klara sin maträkning och sin bostadsräkning. Och när man sedan skall strama åt litet grand skall man höja skatterna ytterligare så att vederbörande faktiskt trots subventioner fortfarande har svårt att klara sig. Och därmed är man inne i en farlig skruv — den skruv som har skapat svårigheter i Danmark. Det är mot den bakgrunden som vi lägger stark tonvikt vid att man måste försöka få ett skatteväsen som gör att vanliga människor med genomsnittliga inkomster har möjligheter att klara sig på sin inkomst. Och det finns möjligheter. Man kan när det gäller att spara på offentliga utgifter t.ex. låta bli ganska dyrbar marksocialisering som kostar någon miljard om året. Med en annan bostadspolitik skulle man inte behöva betala ut så stora offentliga pengar på att finansiera de tomma bostäderna. De tvångsvisa kommunsammanläggningarna har säkert kostat en massa pengar för skattebetalarna. Utflyttningen av statliga verk, som herr Sträng vägrar att redovisa kostnaden för, kommer säkert ändå i ändan på repet att för svenska folket framstå som en mycket dyrbar form av regionalpolitik. Den låga sysselsättningen har inneburit en lång rad miljarder i anslag till AMS som inte hade behövts i samma utsträckning om man fört en politik som bättre klarat sysselsättningsläget. Och när det gäller att skapa utrymme för de skattesänkningar som behövs och som faktiskt Gunnar Nilsson — vare sig han trivs med det eller inte — har sagt att man också måste få fram, så kan man bl.a. vara försiktig med ytterligare utgiftshöjningar. Då får man ett system där det lönar sig att arbeta och ta initiativ, med mera nyföretagande och bättre sysselsättning och bättre inkomster för människorna.

Fru talman! Det var bra att herr Sträng nu tycker att det inte råder något tvivel om att handlarna kommer att dra av momssänkningen på priserna. Då kan vi vara överens om den saken, och det var värdefullt att herr Sträng gjorde detta erkännande. Men han säger också att frågan är om inte husmödrarna eller andra köpare blir besvikna över vad som har hänt med priset innan momssänkningen dras av. Jag vill då fråga: Skulle vederbörande bli mindre besvikna om det bara blir en prisökning, som inte reduceras genom avdrag för momssänkningen? Statens prisoch kartellnämnd kan ju t.o.m., finna det nödvändigt att medge prisökningar, och det är ju för att eliminera effekten av sådana — i varje fall för att minska deras effekt — som vi har möjligheten till en momssänkning. Jag tycker att vi kan avsluta denna debatt oss emellan med att efterlysa en litet bättre förståelse för vad momssänkningen i verkligheten innebär. Under sådana förhållanden kanske man också lättare inser hur mycket momssänkningen i verkligheten kommer att betyda. Det är ju inget tvivel om att den kommer att vara av väsentligt värde.
Fru talman! Jag skall bli till ytterlighet kortfattad. I den fråga vi debatterar i dag har herr Fälldin som talesman för dem som har varit med om uppgörelsen hävdat en uppfattning. Han har blivit starkt kritiserad av herr Bohman, som har reserverat sig mot uppgörelsen. I sitt sista inlägg diskonterade herr Fälldin utvecklingen och sade, att även i kommande debatter om hur man skall finansiera framtida jordbruksavtal har han en uppfattning som går tvärtemot herr Bohmans uppfattning. Herr Bohman har ju deklarerat att subventioner i jordbruksuppgörelser är en form av otyg som man inte skall ägna sig åt. I två utomordentligt väsentliga frågor har jag konstaterat att herrarna har olika meningar, och det var det som gjorde att jag drog den slutsatsen att man här har avskilt herr Bohman från den borgerliga samlingen på ett ganska markant sätt. Men detta mitt konstaterande föranledde herr Fälldin att säga att man inte skall tolka honom så illa — trots allt känner han sig i själen befryndad med herr Bohman. Eftersom jag och alla mina partikamrater kunnat leva vidare trots alliansen mellan herrar Fälldin och Bohman sedan åtskilliga år tillbaka, kan vi självfallet leva med i den situationen även fortsättningsvis. Herr Bohman gjorde en enkel beskrivning innebärande att socialt betonade bidrag leder till högre skatter, som medför att man måste lämna ännu mera bidrag, som i sin tur höjer skatterna ännu mera. Herr Bohman karakteriserar detta som en circulus vitiosus som aldrig tar slut, utan tanke på att i detta också ligger en socialt betingad ambition, nämligen att genom politiska beslut ge ett handtag till dem som bäst behöver det. Herr Bohmans filosofi kan uttryckas med de få orden: Hjälp dig själv, så hjälper dig Gud! Jag har en annan uppfattning om det politiska arbetet, nämligen att kammaren har skyldighet att i sitt sätt att handla tillämpa en solidaritetstanke. Det är något som den politiska församlingen i en avancerad nation är skyldig sina medborgare. Herr Bohmans diametralt motsatta uppfattning om politiken var traditionell för den gamla högern, och den flyter vidare i moderata samlingspartiet. Här möts vi förmodligen aldrig, hur gamla vi än blir. Jag vill till slut till herr Hermansson, utan att ge mig in i en fortsatt debatt om de statistiska redovisningarna, säga: Var försiktig med statistiken! Herr Hermansson säger att han redovisar i absoluta tal. Jag förmenar att det inte är fullständigt att bara redovisa i absoluta tal, om källmaterialet är så annorlunda i dag än det var tidigare. Jag vill, fru talman, till slut understryka att det primära för regeringspartiet i sakfrågan alltid varit människornas sysselsättning. Jag har tyvärr anledning att understryka detta gång på gång, eftersom vi i den allmänna debatten så ofta misstänkliggörs på den punkten.

Fru talman!

Tydligen har våra många gånger ensamma reservationer emellertid inte varit förgäves. Den tidigare pålitliga socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen har inte velat höra på de varningar vi har uttalat för att skatterna med sin nuvarande höjd kommer att leda till ett kostnadsläge, som kommer att medföra allvarliga störningar på arbetsmarknaden och förorsaka arbetslöshet. Åtskilliga näringsgrenar har försvunnit från Sverige eller är på väg att helt utplånas.

Detta kunde man emellertid inte göra med mindre än att man höjde en annan pålaga, nämligen löneskatten. Vi moderater ser det som nödvändigt att de enskilda människorna i större utsträckning får disponera och bestämma över sina inkomster, och det är därför vi ständigt har återkommit med våra skattesänkningsförslag. Vi har inte förtröttats i den kampen, och nu kan vi i alla fall räkna in den vinsten att vi har fått rätt i vår bedömning. Men då gäller det verkligen att åstadkomma skattesänkningar och inte den typ av skatteomläggningar som har varit och även i fortsättningen synes bli den modell som regeringen föredrar att praktisera. Efter det att man höjt såväl den direkta som den indirekta beskattningen i en utsträckning som innebär att det inte går att ta mer den vägen, har man kommit underfund med att man kan ta ut skatter på arbetet som sådant i form av en avgift på den lön som arbetsgivaren betalar sina anställda. I dag har vi hört — och det har även skymtat i debatten på senare tid — att man tydligen är beredd att hitta på nya skatteobjekt för att därigenom stilla sin hunger efter ytterligare skatteinkomster. Kanske kommer vi då att få behålla alla de olika tidigare beskattningsreformerna och vid sidan av dem få in nya. För det är väl det som är meningen när man från regeringens sida talar om att man i ökad utsträckning skall utbygga den offentliga sektorn och därmed också behöver mera inkomster? T. o. m. regeringen var dock tvungen att göra någonting för att undvika effekterna av marginalskatten, som vi alltid hårt har kritiserat. Det hände i höstas när man lade fram det förslag som jag nyss nämnde — om borttagandet av folkpensionsavgiften. Denna s.k. skatteomläggning medförde ju att marginalskatten inte kunde göra något nytt ingrepp, då avgiften försvann från skattsedeln men ersattes med en avgift, betald direkt av arbetsgivaren. Det systemet innebar att man kunde undgå de av regeringen så omhuldade hårda marginalskattetabellerna. Det är förklarligt om människorna i dag kräver att få behålla mera av sina inkomster. Granskar man hur det i dag går till, kommer man till rent häpnadsväckande siffror. Det är inte en obetydlig del av vederbörandes arbetsresultat som inkomsttagaren måste lämna ifrån sig. Tag t.ex. en typisk låginkomsttagare med något över 25 000 kr. och undersök hur mycket han för att kunna uppbära den inkomsten måste göra rätt för, och bedöm sedan vad som blir över till hans egen disposition. Han måste givetvis prestera ett arbete som finansierar alla de avgifter, förmåner m.m. som arbetsgivaren måste betala för honom. När man har gjort den beräkningen, kommer man fram till att han måste göra en arbetsprestation som motsvarar ungefär 34 000 kr. När han sedan dragit bort de skatter — stats-, kommunaloch varuskatter — han har att betala, så återstår inte mera än ca 14 000 kr. av detta stora bruttobelopp som han har gjort en prestation för. Det är alltså bara ca 41,5 procent av det ursprungliga beloppet. En inkomsttagare med ca 3 500 kr. i månaden får inte bestämma över mera än ca en tredjedel av det belopp för vilket han måste göra en arbetsprestation. Detta är dagens — jag vågar säga — förmyndarsamhälle, som vi nu reagerar emot. Det är det praktiska resultatet av den nuvarande politiken. När herr Sträng försöker göra gällande att vi från vårt håll inte skulle ha någon förståelse för de små inkomsttagarna, så är ju detta ett helt felaktigt påstående. Vi har aldrig sagt annat än att man måste sätta in hjälpåtgärder där inkomsterna är för små för att vederbörande skall kunna leva. Men den metod som man i dag använder från regeringens sida är att ta ut så höga skatter att även inkomsttagare med förhållandevis höga inkomster måste bli understödstagare i någon form. Det är detta som är det allvarliga i dagens situation. Tag alla de olika barnfamiljerna runt om i vårt land, som i dag måste ställa sig i kön och hämta bostadsbidrag för att över huvud taget få inkomsterna att räcka till hushållsräkningarna och tillfredsställa den delen av de nödvändiga behoven!

Vi har därför från moderaternas sida i första hand krävt en sänkning av de direkta skatterna. Men vi har sagt i dag att vi också kan acceptera en momssänkning. Det måste dock vara en så pass rejäl momssänkning att den verkligen märks och är värd det extra arbete som en omläggning förorsakar. Skatteutskottet har också i sitt yttrande understrukit att det är angeläget att ändringar genomförs utan tidsutdräkt, då man annars kan räkna med att möta ett visst köpmotstånd. Vi menar också att den ändring av momsen som riksdagen nu går att fatta beslut om borde ha satts i kraft redan nästkommande måndag. Skatteutskottets yttrande har inte haft någon större påverkan på det förslag som nu föreligger, trots att förslaget i så stor utsträckning behandlar skatterna. Vi i skatteutskottet har till finansutskottet avgivit ett tekniskt utlåtande. Skatteutskottet förklarar att en sänkning av den direkta skatten, som vi från moderat sida har föreslagit, mycket väl går att genomföra. Det som jag för min del anser vara en rent olämplig åtgärd är den i realiteten borttagna mervärdeskatten på byggandet. Orsaken är givetvis, som herr Burenstam Linder redan tidigare sagt, att det är en åtgärd för att dölja de genom regleringar så höga bostadskostnaderna. menar att de är beredda att på dylika omvägar bryta sönder mervärdeskattesystemet. Det är visserligen sant att man formellt bibehåller mervärdeskatten på byggandet men betalar tillbaka pengar till dem som råkar få huset färdigt en viss dag. Det kan diskuteras om det är rättvist och riktigt att den eller den dagen för färdigställandet av byggnaden skall vara avgörande för om man skall få hela momsen tillbaka eller inte. Är man sålunda beredd att så småningom ta på sig det obehag som det måste innebära att höja momsen på byggandet framdeles? Metoden har tydligen också en viss aktualitet när det gäller livsmedelsområdet, och det är därför av ett visst intresse att veta om man menar att momsen skall användas på det här sättet i framtiden. Fru talman! Jag ber med dessa ord att få instämma i det yrkande om bifall till vissa reservationer som tidigare har framställts av herr Burenstam Linder.

Fru talman! Det råder enighet mellan partierna på ett par centrala punkter inom den aktuella ekonomiska politiken. Alla är ense om att det finns klart behov av ytterligare expansiva åtgärder inom samhällsekonomin. Det råder också numera en rätt bred enighet om formen för och omfattningen av sådana stimulansåtgärder. Den enigheten finns i dag; den fanns inte i början av detta år. Då var nog socialdemokraterna medvetna om att expansiva åtgärder skulle komma att behövas, men man var inte beredd att tala om hur sådana insatser skulle se ut och vilken omfattning de skulle ha. Från de flesta håll kom en klar reaktion mot denna passivitet, denna osäkerhet från regeringens sida. Oppositionspartierna, nationalekonomer, näringslivets folk — de flesta inlägg var tämligen entydiga: det behövdes en snabb och omfattande stimulans. Oppositionspartierna var beredda att handla. Under motionstiden kom konkreta förslag: en gemensam motion från folkpartiet och centern och en annan motion från moderaterna. Detta tvingade regeringen att också redovisa sina förslag — förslag som allmänt betraktades som otillräckliga. I detta skede av debatten vill jag bara göra ett par tillägg och börjar då med tidpunkten för och omfattningen av stimulanserna. Det hade varit bättre om betydande stimulanser hade kunnat sättas in tidigare. Vi började 1974 med arbetslöshet och outnyttjad produktionskapacitet. Den ökning av de disponibla inkomsterna som medborgarna fick genom omvandlingen av folkpensionsavgiften till socialförsäkringsavgift försvann genom de samtidiga oljeprishöjningarna. Det fanns därför risk för ökad arbetslöshet och för att produktionsökningen under året skulle bli obetydlig. Vi borde ha kommit med stimulanser i början av februari, inte som det nu blir i början av april. Och vi borde redan då ha satt in stimulanser av en omfattning av 4—5 miljarder. Men regeringen tvekade. Det dröjde innan några initiativ togs, och då förslaget lades fram var det otillräckligt, bara 2,8 miljarder. Mot den bakgrunden är det ändå tillfredsställande att det nu har uppnåtts bred enighet om en stimulans av i runt tal 4 miljarder, och det är min tro att dagens beslut kan få ganska omedelbar effekt. Även om beslutet formellt gäller först fr.o.m., april månad kan det få en psykologisk effekt redan nu, eftersom det visar statsmakternas vilja att stimulera ekonomin. Sedan några ord om formerna för stimulansen. Det har under senare år förts en ständig debatt om generella eller selektiva åtgärder. Dagens beslut innebär att vi för första gången i ordentlig omfattning prövar en kombination av båda åtgärderna. Och det behövs ju både en allmän stimulans och punktvisa insatser, i första hand då stöd till barnfamiljer och pensionärer. De synpunkter som anförts i den allmänna debatten rörande administrativa och tekniska svårigheter samt krångliga övergångsbestämmelser vid en omläggning av mervärdeskatten har jag inte funnit särskilt övertygande. Det har tidigare varit möjligt att utnyttja tabeller vid momshöjningar; då borde det också vara möjligt att göra det vid momssänkningar. Och om man skall använda alternativet att märka om varor, så borde väl de ommärkningarna inte vara besvärligare än alla andra ommärkningar som görs av andra skäl. Sådana förekommer som bekant. Om stimulansen får effekt på ekonomi och arbetsmarknad, så är väl detta extra arbete i högsta grad motiverat. Mervärdeskatten har ju som en av sina fördelar att den kan justeras, och den måste rimligtvis kunna justeras såväl uppåt som nedåt med hänsyn till det konjunkturläge man befinner sig i. Så några ord också om ett inslag i folkpartiets och centerns motion som inte finns med i det program varom finansutskottet har enats. Jag tänker här på den standardsäkring av stödet till barnfamiljerna som en indexreglering av de allmänna barnbidragen skulle innebära. Partierna har i detta sammanhang enats om att föreslå ett extra tillägg till barnbidragen för april. Det är bra. Det ger barnfamiljerna ett värdefullt tillskott just nu i vår, Däremot finns det inte i finansutskottets betänkande något förslag om en värdesäkring av barnbidragen. Det betyder självfallet inte att vi för vår del nu har annan uppfattning i fråga om familjestödet än då motionen väcktes. Det betyder bara att vi i nuläget har varit beredda att godtaga det extra tillägget för att senare återkomma till familjestödets utformning, till en indexreglering av barnbidragen, vilket är en nödvändighet om barnfamiljerna skall få ett standardskydd. Vi har inte heller släppt kravet på en sänkt arbetsgivaravgift i stödområdet, men i denna fråga liksom beträffande de allmänna barnbidragen gällde det att i detta sammanhang snabbt göra något för att stimulera efterfrågan, för att se till att hushållskassan skulle få det tillskott som behövs. Men vi kommer tillbaka till arbetsgivaravgiften. Där är det ju fråga om en mera permanent skatteomläggning. I dag gäller det en tillfällig ändring av skatterna för att påverka köpkraften. Allra sist vill jag också säga några ord om en fråga som har varit aktuell i debatten tidigare i dag men som inte direkt ingår i det aktuella reformpaketet. Det gäller inkomstskatten. En skattereform är på väg. Skatteutredningen är just nu i slutskedet av sitt arbete på ett förslag till en provisorisk skatteomläggning. Det förslag som kommer är i flera avseenden ett bra förslag. Det betyder sänkt skatt för många människor, det betyder en bättre samordning mellan skatter och bidrag, och det är förändringar som vi från vårt håll fäster stor vikt vid. Det är nödvändigt att få en sådan reform, men den kan inte sättas in i dag, den kan inte sättas in lika snabbt som en förändrad moms. Det är en reform att gälla fr.o.m. 1975.

Skattesänkningarna kommer att ätas upp genom fortsatt inflation, genom höjda kommunala skatter och höjda avgifter av olika slag. Det är på sätt och vis inte reformens fel; det beror på den fortsatta inflationen, som äter upp de förbättringar som en punktreform kan medföra. Därför kan vi aldrig få någon ordentlig skattereform genom att göra förbättringar punktvis i nuvarande skattesystem. Det behövs en reform av annat slag. Det behövs ett inflationsskydd i skattesystemet, och vi måste på allvar ta upp frågan om att göra om hela skattesystemet så att mindre andel av våra skatter ligger på inkomster och arbete och större andel på råvaror och energi. Skatteutredningen har sin huvuduppgift kvar. Fru talman! Jag instämmer i de yrkanden som herr Löfgren tidigare ställt i denna debatt.

Fru talman! Alltsedan riksdagen samlades på nyåret har den politiska debatten kretsat kring frågan om konjunkturutvecklingen. De starkt ökade oljepriserna medförde betydande förändringar och kostnadsfördyringar såväl för näringslivet som för den enskilde konsumenten. De frågor vi alla ställde var: Vad blir konsekvensen av den starka prisstegring som oljekrisen medfört? Kommer prisstegringarna att medföra avsättningssvårigheter, minskad köpkraft och därmed risk för minskade sysselsättningsmöjligheter? Med denna bild som bakgrund framstår det som naturligt att samtliga partier blev eniga om nödvändigheten av att vidtaga stimulansåtgärder. Vi måste på allt sätt medverka till att produktionen hålls i gång, att sysselsättningsmöjligheterna består och att den inhemska köpkraften kan bli bestående. Förslag till åtgärder har väckts från såväl oppositionspartierna som regeringen. Finansutskottet har haft att slutgiltigt bedöma den ekonomiska politiken och vilka åtgärder som bör vidtagas. Även om man kan vara kritisk mot att utpräglade skattefrågor slutgiltigt behandlas i ett annat utskott än skatteutskottet kan jag inte komma ifrån att, när det gäller stimulansåtgärder, samma utskott samtidigt måste bedöma stimulansåtgärdernas omfattning och de ekonomiska konsekvenserna. Jag ser detta som ett nödvändigt undantag från den eljest självklara regeln att skattefrågor skall behandlas i skatteutskottet. Skatteutskottet har självfallet haft tillfälle att avge yttrande över de avsnitt som gällt skattefrågor. Jag skall något beröra ett par av dessa. I motioner bl.a. från centerpartiet föreslogs som konjunkturstimulerande åtgärd en sänkning av momsen. Mervärdeskatten har tidigare använts som instrument för att dämpa efterfrågan i en överhettad konjunktur, och givetvis är den lika användbar i motsatt riktning — för att stimulera konjunkturen. Vi anser i vårt parti att mervärdeskatten är ett instrument som går bra att använda för att stimulera eller dämpa efterfrågan i situationer där det sker stora konjunkturförändringar. Finansutskottet har nu föreslagit en sänkning av mervärdeskatten med 3 procent. Jag anser att detta är riktigt. I pressen, och även i skatteutskottets yttrande, har ifrågasatts huruvida en sådan sänkning av mervärdeskatten verkligen kommer konsumenterna till godo. Jag är för min del övertygad om att så kommer att ske. Handelns folk känner säkert sitt ansvar. Därtill förekommer — nu liksom tidigare — konkurrens såväl inom handeln som mellan skilda företagsformer. Dessutom förekommer en viss prisövervakning från samhällets sida. Men trots detta skildras denna 3-procentiga sänkning av mervärdeskatten som något som kommer att försvinna på grund av den allmänna prisstegring vi har för närvarande. Momssänkningen under tiden från den 1 april till den 15 september innebär totalt en minskad skattebelastning på nära 1,5 miljarder kronor, och ingen vill väl påstå att en sådan skattesänkning skulle vara utan betydelse. Skulle vi under de kommande månaderna få en allmän prisstegring kommer denna ändå, med oförändrade marginaler, att vara dessa procent lägre än vid oförändrad mervärdeskatt. Man talar gärna om procentsatsen, men totalt sett rör det sig om ett belopp som är mycket betydande både i jämförelse med andra stimulansåtgärder och i förhållande till skattesänkningsförslag och beslut som redovisats under 1970-talet. I stimulanspaketet ingår också förslaget om ytterligare 1 miljard kronor för att sänka konsumentpriset på vissa livsmedel. Skatteutskottet har under det senaste året behandlat ganska många motioner, vari yrkanden framställts om borttagande eller differentiering av mervärdeskatten på livsmedel eller andra åtgärder för att ta bort mervärdeskattens fördyrande inverkan på betydelsefulla livsmedel. Socialdemokraterna har här sagt nej även till yrkandet om att utreda denna fråga. Vi ser därför med tillfredsställelse förslaget om att via statsmedel till viss del ta bort mervärdeskattens fördyrande inverkan på betydelsefulla livsmedel. Med här föreslagna ytterligare 1 miljard för detta ändamål har nu den indirekta beskattningens fördyrande inverkan på livsmedlen reducerats med mer än en tredjedel. Man kan tvista om vilka vägar man bör gå för att få bort mervärdeskatten på viktiga livsmedel. Den väg som nu alltmer beträtts av regeringen är den som redan för flera år sedan föreslogs som ett alternativ av centerns partiledare Thorbjörn Fälldin. Jag ser detta anslag på 1 miljard för att sänka livsmedelspriserna såsom en återbetalning av mervärdeskatten, som i dag tas ut på alla livsmedel i konsumentledet. Det är därför ett bra förslag, även om det inte är ett sådant konjunkturpolitiskt instrument som kan tillgripas både i situationer då man önskar stimulera och i situationer då man önskar dämpa. En åtgärd som denna är en stimulansåtgärd i en dämpad konjunktur — en stimulansåtgärd som sannolikt måste bli bestående — och i sak överensstämmer förslaget med den ståndpunkt som vi i centern redan tidigare har intagit. En sak som har förvånat mig när jag i dag har lyssnat till debatten i kammaren är att moderata samlingspartiets representanter gång på gång har upprepat sin oro för jordbrukarnas situation att nu behöva lita till subventioner från staten för att få betalt för sina produkter. Herr Bohman var också i sitt anförande kritisk mot att jordbrukarna inte reagerat mot en sådan linje. Är nu denna beskrivning, som gjorts här i dag, överensstämmande med verkligheten? Av de varor som produceras i det svenska jordbruket är jordbrukets andel i det slutliga priset på varan när denna når konsumentledet omkring en tredjedel. Är det då riktigt att kalla dessa åtgärder för att sänka livsmedelspriserna i konsumentledet för jordbrukssubvention? Här har moderata samlingspartiet tagit upp ett gammalt förlegat uttryckssätt som socialdemokraterna tidigare använt om livsmedelssubventionerna. Jag beklagar detta. I statsverkspropositionen har jordbruksministern betecknat detta anslag som ett anslag för att subventionera konsumentpriserna på livsmedel, och på samma sätt har man gjort i finansutskottets betänkande. Jag hälsar detta med tillfredsställelse, eftersom man valt ett nytt och bättre uttryckssätt för vad som är innebörden i dessa subventioner. Sedan kan man givetvis fråga sig, om det finns någon anledning att tala om subventioner. Som jag nyss sade ser jag det helt och hållet som en återbetalning av en del av den skatt som man tidigare tagit ut genom momsen på livsmedel. Det är även en annan sak i moderata samlingspartiets argumentering i dag som har förvånat mig, och det är att man så hårt kritiserar det förslag som nu föreligger och som innebär att man reducerar mervärdeskattens fördyrande inverkan på viktiga livsmedel. Vi har i skatteutskottet vid flera tillfällen behandlat motioner om att ta bort momsens fördyrande inverkan på livsmedel, och ett av alternativen i dessa sammanhang har varit att gå den väg som regeringen nu har valt att slå in på. Därjämte har moderata samlingspartiet tillsammans med centern och folkpartiet i reservationer i skatteutskottet ställt yrkande om utredning av denna fråga, och i slutet på förra året biföll riksdagen ett sådant reservationsyrkande. Jag måste därför ställa frågan: Var står moderata samlingspartiet i dag? Står man inte längre kvar på sin tidigare ståndpunkt, att man vill ha bort mervärdeskattens fördyrande inverkan på viktiga livsmedel? Ett av de alternativ som vi reservanter har anvisat är den väg som regeringen nu har slagit in på. Tar man avstånd från detta alternativ som man tidigare har varit med och anvisat? Fru talman! Jag har med det sagda velat belysa min syn på vissa avsnitt av finansutskottets betänkande nr 1 och på vad som har yttrats här i dag. Jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.
Fru talman! Herr Josefson begärde ett besked, och det skall jag mer än gärna lämna honom. Vi håller fast vid det utredningskrav som vi var med om att lägga fram i fjol om att utreda möjligheten att ta bort mervärdeskatten på livsmedel. Men det är ju någonting helt annat än det system som man nu vill Nr 38 tillämpa, där man går in för att subventionera vissa livsmedel genom ett Onsdagen den anslag över budgeten och där man samtidigt bibehåller momsen på 13 mars 1974 livsmedel. Vi har ingalunda någon ny uppfattning, och herr Bohman gav — — — — också för en stund sedan klart besked om att ett borttagande av momsen = Finansdebatt på livsmedel är en bättre åtgärd än den som nu föreslås. Det är ingalunda vi som har sagt att man återinför subventionssystemet på livsmedel; det är faktiskt vad man gör genom att ställa dessa pengar till förfogande för jordbruksprisernas reglering. Det är detta som vi har beklagat. Vi tror att det är en åtgärd som man kommer att ångra. Men därmed har vi ingalunda sagt annat än att det är självklart att jordbrukarna skall ha betalt för vad det kostar att producera varorna.
Fru talman! Jag blir ännu mer förvånad efter herr Magnussons i Borås senaste yttrande. Det har i motioner och reservationer klart redovisats olika alternativ för att ta bort mervärdeskattens fördyrande inverkan på livsmedel. Ett alternativ har varit att ta bort moms på vissa livsmedel, ett annat alternativ är att ha en differentiering av momsen och ett tredje alternativ är att bibehålla mervärdeskattesystemet som det är, men att gå in med statsmedel för att i ett tidigare led sänka priserna och på det sättet ta bort den fördyrande inverkan som momsen har. Centern och folkpartiet har yrkat på utredning av denna fråga, och till detta yrkande har även moderata samlingspartiet anslutit sig. Jag har därmed haft den uppfattningen att moderata samlingspartiet varit berett att tillstyrka förslag som utformats i enlighet med något av dessa alternativ. Subventionerna har ingenting med jordbruksavtalet att göra. Avtalet med jordbruket görs upp helt fristående utanför denna diskussion. Med det nu gällande prisstoppet och med den utformning som detta anslag har är det fråga om att sänka livsmedelspriserna i konsumentledet, och det är inte en fas i uppgörelsen med jordbruket.
Fru talman! Det är riktigt att det i centerns motion har stått någonting om att man skulle kunna tänka sig även den utvägen. Vi har varit med om att begära en förutsättningslös utredning så att man får se vilket system som kan vara lämpligast. Det är detta som saken gäller.

Fru talman! På grund av den något säregna praxis som tillämpats de senare åren vid remittering av ärenden till utskott har genom den s.k. paketprincipen såväl sociala som byggnadspolitiska och skattetekniska frågor flyttats från sakutskotten till finansutskottet. Skatteutskottets 105 insatser i en av våra större skattefrågor har på detta sätt, åtminstone för parlamentarikernas del, inskränkt sig till ett yttrande av huvudsakligen teknisk natur. Utskottets majoritet har dock ansett frågan om en tidsbegränsad eller tillfällig sänkning av mervärdeskatten vara av så stor skattepolitisk betydelse att den inte kunnat avhålla sig från ett värdeomdöme vid sidan av det tekniska utlåtandet, även om det inte gått att samla hela utskottet kring detta.

Utskottets minoritet har menat att en sådan värdering som majoriteten gjort inte hör hemma i ett tekniskt yttrande. Men majoriteten som förmodar att skattefrågor i fortsättningen kommer att behandlas i skatteutskottet känner sig ha ett ansvar för att skattereglerna utformas inte bara på tekniskt godtagbart sätt utan också på ett sådant sätt att de kan ha allmänhetens förtroende. Varför föreligger då skäl att tro att konsumenten inte skall märka en momssänkning särskilt mycket? Man har bl.a. tidigare i debatten talat om omsättningsskattens möjlighet som konjunkturpolitiskt styrmedel. Skatteutskottets majoritet har dock aldrig kunnat tänka sig att en sänkning av mervärdeskatten skulle sättas in i ett läge av den starkt inflationistiska typ som just nu är för handen. Inflationen har ju tidigare bekämpats med köpkraftsindragningar. 5 procents sänkning av skatten — och i ännu högre grad 3 procents sänkning — försvinner helt enkelt i den allmänna prishöjningsvågen. Utskottet anser att allmänheten inte har en rimlig chans att bedöma huruvida en utebliven skattesänkning beror på faktiska fördyringar i tidigare led eller om den har förvandlats till ökade marginaler, marginalökningar som i och för sig kanske kan vara befogade men som ändå inte kommit till stånd om inte skattesänkningen gett chansen härtill. Däremot vågar vi med hundraprocentig säkerhet säga att en uppjustering av skattesatsen kommer att slå igenom på prisnivån. Jag tror att man kan tyda regeringens beslut om ett utökat prisstopp som ett litet medgivande till de tankegångar som skatteutskottets majoritet gjort sig till tolk för. Regeringen har förmodligen inte heller trott på att konkurrensen skulle vara en tillräcklig garanti för att momssänkningen skall komma konsumenterna till godo. Företrädarna för handeln har inte heller varit särskilt entusiastiska för en kort tids sänkning av mervärdeskatten med de problem detta för med sig i form av dubbla ommärkningar av priserna eller kanske i form av olika system för skattens uttagande i olika affärer, varigenom den enhetlighet som vunnits på detta område nu kommer att spolieras. I pressen har cirkulerat olika uppgifter om kostnaderna som ingalunda har varit små, och även om man tar siffrorna med en nypa salt, så rör det sig om många tiotal miljoner kronor. Jag medger dock att människor kommer att beredas arbete härmed, men frågan är om det är ett meningsfullt arbete som här utförs. Jag har den personliga uppfattningen att på en punkt så kommer det verkligen att bli en prissänkning genom momsändringen som kommer att synas och som kommer kunden till godo. Det gäller den handel med alkoholvaror som sker i systembutikerna. Genom de noggranna regler som där gäller för prissättningen och genom att huvuddelen av varupriset är skatter följer alkoholpriserna inte automatiskt med den allmänna prisutvecklingen. På det här området slår alltså sänkningen av mervärdeskatten igenom. Enligt de uppgifter jag har fått rör det sig om många miljoner, ja, hundratals miljoner. Huruvida dessa för akoholkonsumenten sparade miljoner kommer att användas till ökade köp av starka drycker eller till annat är naturligtvis omöjligt att bedöma, men jag vågar ändå med bestämdhet säga att denna form av konjunkturstimulans helt strider mot de principer som riksdagen tillämpat i fråga om alkoholpolitiken. Efter denna personliga parentes om en sak, som inte berörts i skatteutskottets betänkande, återgår jag till att poängtera att skatteutskottet i de tidigare nämnda tio raderna anfört att de tillfälliga sänkningarna av mervärdeskatten inte borde tillgripas utan att verkligt tvingande skäl föreligger. Huruvida detta är förhållandet nu är naturligtvis finansutskottets sak att bedöma, och skatteutskottet som sådant har på den punkten inte givit någon ståndpunkt till känna. Skatteutskottets minoritet har velat slopa de tio rader jag tidigare talat om och i stället införa några nya rader rörande det sista av två olika beslut som riksdagen i höstas fattade med en dags mellanrum i samma fråga om viss utredning om slopandet av omsättningsskatten på maten. Majoriteten ansåg dock inte att det sista beslutet kan tillmätas större betydelse än det första liksom heller inte att det kan anses höra hemma i dagens konjunkturstimulerande paket, då det bara rörde sig om en utredningsfråga.

Jag tror att jag härmed har besvarat frågan hur det ligger till med de meningsmotsättningar som finns inom skatteutskottet beträffande den omstridda meningen under punkten 2. Jag trodde inte att de olika uppfattningarna om momsåterbäring på byggnadssidan var av den arten att jag behövde uppehålla mig vid dem. Huruvida det rör sig om skatteåterbäring eller bostadsstöd kan lätt bli en strid om påvens skägg. Jag vill svara på herr Magnussons i Borås fråga och säga att socialdemokraterna i skatteutskottet icke på något sätt vill bryta sönder dagens mervärdeskattesystem med att införa ändrade mervärdeskatteregler för byggnadssidan eller andra verksamheter. Vi har kunnat acceptera en momsrestitution på detta område eftersom det innebär att man ger tillbaka ungefär samma pengar och tar in mervärdeskatten utan att bryta sönder systemet. Här skulle jag vilja göra en motfråga, som redan diskuterats mellan herr Josefson och herr Magnusson i Borås. Det som herr Magnusson själv varit med om i den avvikande meningen, nämligen att begära en utredning om huruvida inte momspengar på maten skulle återföras till jordbruket på annat sätt, innebär i praktiken samma sak som det herr Magnusson här kritiserar. Jag skulle vilja fråga herr Magnusson om han menar att den underbalansering av budgeten som sker genom en stor skattelättnad någonsin skall betalas tillbaka. Moderata samlingspartiet anser att vi skall sänka skatterna, men de utgiftsminskningar man föreslår är otroligt små. De räcker inte på något sätt att täcka de skattesänkningar man föreslår utan det blir en våldsam underbalansering. Detta strider mot det gamla högerpartiets linje, men det är möjligt att moderaterna nu har en annan åsikt. Det går emellertid inte att resonera om skattetrycket utan att ta med utgiftssidan och bara säga att saken klaras genom en underbalansering av budgeten, något som man nu gör även i moderata samlingspartiet. Fru talman! Hittills har jag gjort mig till tolk för skatteutskottets uppfattning. Men låt mig också få framföra min uppfattning som enskild riksdagsman och som delansvarig för den politik som centralbanken i detta land bör föra eller kanske tvingas att föra. Under trycket av ett starkt valutautflöde åren 1969 och 1970 tvingades riksbanken genomföra en mycket hård penningpolitisk åtstramning. Den hjälp man då fick av finanspolitiken var mycket liten. Det var en hård kamp som fick föras, men den ledde också till framgång på betalningsbalansens område. Många människor och bland dem också många ekonomer ansåg emellertid att det pris som fick betalas i fråga om den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen var mycket högt. Jag skall inte uttala mig om detta pris, men jag är övertygad om att det, för att återställa och bevara förtroendet för den svenska valutan och för att undvika en devalvering med ty åtföljande lönesänkning bakvägen, inte fanns någon annan utväg att tillgripa än den som då användes av riksbanken. Utgångsläget i dag är något annorlunda än år 1970. Vår valutareservs nominella belopp är i dag tre gånger så stort och litet till som i bottenläget och ungefär dubbelt så stort som det normala under 1960-talet. Jag har dock en något mer nyanserad bild av valutareservens storlek än vad finansministern har. Man måste nämligen enligt min uppfattning också ta med i bilden den stora ökning som skett av utrikeshandeln. Sverige har fortfarande en valutareserv som bara räcker för ungefär tre månaders import, och internationellt sett är detta inget högt tal. Det är vad som var normalt under hela 1960-talet. Det finns också anledning tro att valutareserven ökat kanske något onormalt genom att lagersituationen i landet väsentligt har försämrats under senare år. När man i dag menar att prisuppgången på oljeprodukter är en anledning till en stark underbalansering av statens affärer, så finns det enligt min uppfattning skäl att erinra om den prisuppgång ett par år tillbaka i tiden som inträffat på traditionella svenska exportprodukter och som förmodligen betytt lika mycket för exporten som oljeprishöjningen för importen nu kommer att betyda. Denna för oss tidigare så gynnsamma prisutveckling, som har haft stor betydelse för valutareservens förstärkning, kommer kanske att fortsätta. Den generella konjunkturstimulans som i dag föreslås kommer givetvis att ha en viss inverkan på sysselsättningen, men jag tror det finns skäl att inte överskatta den. Generella påspädningar av ekonomin betyder enligt min uppfattning inte så mycket för den industriella sysselsättningen, då orderböckerna i nuläget är relativt välfyllda. Finansministern har tidigare med siffror på ett målande sätt redogjort för hur välfyllda dessa orderböcker är. De industriföretagare jag då och då haft kontakt med menar att det i dag snarare föreligger brist på industriarbetare än tvärtom. Det kan alltså ifrågasättas om inte en momssänkning skulle ha gjort större nytta vid en senare tidpunkt, exempelvis till hösten, då en säsongmässig avmattning sker och då våra avnämarländers inflationsbekämpande och restriktiva politik kommer att slå igenom för svensk exportindustri. Jag tror inte så mycket på den tidsinställning som finansutskottets ordförande här i dag har talat för, att just nu behövs stimulansåtgärder för att de skall vara av nytta till hösten. Huvuddelen av dagens arbetslöshet är enligt min uppfattning av sådan art att den knappast går att nå med generella metoder. Jag tror att den bara kan avhjälpas med selektiva insatser från samhället. Den stora underbalanseringen av statens affärer kommer dock att undergräva möjligheterna för samhällets insatser. Fru talman! Vad jag nu har sagt borde logiskt leda fram till att jag skulle yrka avslag på delar av det stimulanspaket som i dag föreligger för avgörande. Jag kommer dock inte att göra detta, då jag vet att det framlagda stimulanspaketet tillkommit efter en politisk kompromiss i en parlamentariskt mycket besvärlig situation. Men jag har inte kunnat underlåta att ge uttryck för den oro jag känner inför utvecklingen på ett par punkter. Det gäller först den stora statliga upplåningen, som för innevarande budgetår kommer att ligga på 10—11 miljarder kronor — kanske t.o.m. över 11 miljarder kronor — och åtskilligt högre för nästa budgetår, hur mycket kan inte nu bedömas. Jag tror att denna kraftiga underbalansering kommer att leda, inte som finansutskottets ordförande sade till en stabiliseringspolitik, utan till en accentuerad inflationistisk utveckling och ett svagare samhälle. Vidare är jag orolig för att en kraftig underbalansering kan leda till ett minskat förtroende för den svenska kronan.

Det framgår av finansutskottets betänkande att man gjort avvägningar på de punkter som jag hyst oro för — avvägningar mellan risker och välbehövlig stimulans. Men jag tycker ändå att det behöver sägas, att Sveriges riksdag i dag lever rätt farligt.

Fru talman! Det är helt självklart att den svenska staten måste svara för de förbindelser som den åtar sig om den nu går ut och lånar pengar. Det borde väl inte råda något som helst tvivel om det. Jag är förvånad över att herr Wärnberg över huvud taget ställer frågan. Men jag blir ännu mer förvånad när jag hör att en så klok man som skatteutskottets ordförande tror att de statsutgifter som samhället i dag har är statiskt fastställda. Så är det ingalunda. Här är ju fråga om vilken politik man är beredd att föra. En annan politik kommer att innebära att t.ex. en hel del av de bidrag som man i olika sammanhang måste betala ut inte behövs. Om man samtidigt driver en skattepolitik som i sig själv är stimulerande, ökar arbetsintensiteten och ökar näringslivets aktivitet så leder det också omedelbart till en ökad tillväxttakt, och därmed får vi större möjligheter att klara framtidens problem. Felet med socialdemokratin i dag är att man så självsäkert tror att alla poster är liksom fastlåsta för all framtid. Det är ingalunda på det sättet. En ändrad politik har möjligheter att skapa en helt annan situation. Jag tror därför inte att herr Wärnberg skall bekymra sig över vad som skall hända. Jag tror att vi klarar dessa problem.
Fru talman! Det är naturligt att ordföranden i skatteutskottet visar omsorg om allmänhetens förtroende för skattepolitiken. Nu tror jag inte att själva skattesystemet skulle röna mindre förtroende om momssänkningen inte skulle ge utslag i priserna. Det minskade förtroendet skulle snarare drabba handeln. Vi som har en annan uppfattning inom skatteutskottet säger att man bör kunna räkna med en betydande lojalitet från handeln vid en sänkning av mervärdeskatten. Vi säger också att det är angeläget att prisövervakningen inriktas så att skattesänkningen kommer konsumenterna till godo. Det finns ju metoder för att markera momssänkningen så att allmänheten kan avläsa effekterna av den. Därför kan vi använda metoden att sänka momsen med ett bevarat förtroende för vår skattepolitik. Jag delar uppfattningen att det skall krävas starka skäl för att ändra momsen, men sådana skäl finns nu: en betydande arbetslöshet och ett betydande behov av stimulans i svensk ekonomi. Slutligen en liten kommentar till den personliga reflexion som herr Wärnberg parentetiskt framförde rörande den effekt som en tillfällig momssänkning kan få på alkoholpriserna. Det finns, som herr Wärnberg vet, i vart fall inom mitt parti en beredskap för att justera dessa effekter.
Fru talman! Herr Wärnberg säger att det är risk för att momssänkningen kommer att försvinna i den allmänna prisstegringen. Jag anser det inte riktigt att koppla samman en prisstegring som har helt andra orsaker med den förändring av momsen som nu föreslagits. Jag har den uppfattningen att handeln är lojal. Därjämte finns konkurrens inom handeln bl.a. mellan olika företagsformer, och det finns en prisövervakning från samhällets sida. Därför har jag den uppfattningen att mervärdeskattesänkningen också prismässigt kommer konsumenterna till godo. Prisstegringen är en sak för sig, men priserna kommer ändå i stort sett att vara så mycket lägre som motsvarar momssänkningen. Det har i dagens debatt talats om att den 3-procentiga momssänkningen inte betyder något. Det har också hävdats att återgången till nuvarande momsnivå kommer att få en chockverkan. Dessa uttalanden ger ett ganska gott besked om de överdrifter som gjorts i båda riktningarna i dagens debatt.
Fru talman! Det var ett intressant anförande som skatteutskottets värderade ordförande herr Wärnberg höll. Jag ställer mig dock frågande inför den skepsis mot den aktiva konjunkturpolitiken som det präglades av. Det var kanske också något märkligt att notera denna skepsis mot bakgrund av vad tidigare talare från socialdemokratiskt håll i dag hävdat, nämligen att en väsentlig del eller, som någon sade, den största delen av stimulanspaketet är uttryck för regeringens och socialdemokratins intentioner. Så är inte fallet med herr Wärnbergs yttrande, det vittnar om att diskussionen inom det socialdemokratiska partiet inför denna uppgörelse varit mycket intensiv. Jag vill något beröra de huvudinvändningar som herr Wärnberg hade, t.ex. beträffande stimulanspaketets anpassning i tiden. Jag vill erinra om att vi under de tidigare åren av den konjunkturcykel som ligger bakom oss ständigt har fått notera hur konjunkturpolitiken varit för sent ute. Det avspeglade sig bl.a. i att vårt land 1971 hade den lägsta tillväxten av alla industrinationer i Europa. Det är väl ett memento i detta sammanhang och kan inte ur politisk synpunkt vara tillfredsställande. Man måste dimensionera och tidsanpassa de konjunkturpolitiska åtgärderna med hänsyn till utvecklingen och jag tror obetingat att det stimulanspaket vi nu diskuterar kommer i rätt tid. Med hänsyn till den avmattning vi kan notera i våra avnämarländer kommer vi att behöva denna konjunkturstimulans i höst, när vissa delar av exportindustrin kan få problem. Jag vill också påpeka att den inflation vi nu har att arbeta under är en kostnadsinflation och inte en efterfrågeinflation. Det är dessutom en inflation som till väsentlig del är importerad. Här i landet finns dock ledig kapacitet. Jag tycker att herr Wärnberg inte i tillräcklig omfattning har beaktat dessa faktorer. Sammanfattningsvis menar jag att man inte bör vara så pessimistisk. När vi har konjunkturpolitiska och stabiliseringspolitiska instrument att ta till måste vi också använda dem, men det ställer stora krav på uppföljning och på den ekonomiska politiken över huvud taget. Så långt är jag beredd att ge herr Wärnberg rätt.
Fru talman! Det är naturligtvis omöjligt att på tre minuter föra en stor debatt med herr Åsling om konjunkturens ställning i dag och hurdan den kommer att vara i höst, och jag skall inte göra det. Jag vill bara konstatera att vi nyss av finansministern hörde hur orderingången för närvarande har ökat och vilken ganska lång orderlista det finns hos de svenska företagen. Det är alltså enligt min uppfattning för tidigt att sätta in en konjunkturstimulans när orderingången är så pass stor som den är i dag. Vad den kommer att bli i höst vet vi inte ännu, och det är möjligt att stimulansen skulle behövas bättre då. Den här tidsinställningen som man är så säker på — att man skall sätta in stimulansen nu för att den skall slå igenom i höst — tror jag är väldigt svår att göra. Jag vill erinra herr Magnusson i Borås om att på det gamla högerpartiets tid hade man också ständiga krav på skattesänkningar, men då redovisade man samtidigt besparingar och inte en stor underbalansering av statens affärer. I dag förklarar man att man är beredd att underbalansera statens budget mycket kraftigt för att genomföra skattesänkningar. Visserligen säger man i allmänna ordalag att det finns en massa bidrag som kan dras in, men man talar egentligen inte om vilka; man har nämnt bostadssubventionerna i dag och man har möjligen nämnt subventioneringen av maten, men för övrigt har man mig veterligt inte framlagt något konkret besparingspaket som ligger ens i närheten av den underbalansering av budgeten som man föreslår. Det är det som jag menar är ganska allvarligt, och det är därför jag har ställt frågan om när man egentligen är beredd att betala den stora underbalansering som nu sker. Till herr Mundebo vill jag säga att vi kanske har litet olika uppfattningar om huruvida det föreligger starka skäl eller inte för en momssänkning, men det har skatteutskottet som sådant inte tagit ställning till. Personligen är jag ganska skeptisk till de skälen. Jag tror inte att det i dag finns någon anledning att göra en momssänkning, utan det skall vara i allvarligare situationer än så här. Det var faktiskt en nyhet för mig, herr Mundebo, att ni tänkte föreslå några ändringar i alkoholbeskattningen, för dem har jag inte sett till. Om de åtgärderna skall kunna hinna verka den 1 april, är jag mycket, mycket intresserad av att få veta hur de ser ut.
Fru talman! Det var mycket riktigt optimistiska data om exportoch orderutvecklingen i industrin som finansministern redovisade, men det var siffror som gäller den aktuella situationen. Om man anlägger ett annat perspektiv och i stället studerar konjunkturprognoserna i våra avnämarländer blir läsningen väsentligt mycket dystrare, och det är det perspektivet som här har sitt stora intresse. Vi måste handla konjunkturpolitiskt med en betydande framförhållning och vara beredda på den utveckling som möter i höst. Ekonomiska åtgärder av den här karaktären har dock en avsevärt fördröjd effekt ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt.
Fru talman! Jag beklagar att jag måste återkomma. Jag vill bara tala om för herr Wärnberg att alla är överens om att det behövs stimulansåtgärder, och det är ur den synpunkten jag menar att man i dagens situation har möjligheter att underbalansera. Men vi har också lagt fram en del förslag på lång sikt, och vi har ställt krav på besparingsutredningar. Som jag tidigare antytt har också den politik, som socialdemokraterna fört under många år, lett fram till att det har erfordrats miljardbelopp för att rätta till de allvarliga verkningarna av den. Det är det som vi har kritiserat. Vi menar att det går att åstadkomma en annan politik, en politik med rimligare och riktigare beskattning, som skapar sysselsättning och större effektivitet i näringslivet och som samtidigt öppnar möjligheter för människorna att öka sin arbetsintensitet.

Fru talman! Vi har en balansrubbning i vår samhällsekonomi. Jag tänkte begränsa mig till detta i mitt anförande här i dag; jag tycker att det verkligen hör hemma i en finansdebatt. Inflationsvågen rullar oavbrutet vidare, och den tycks vara svår att tona ner. Många anser den vara det mest pålitliga och progressiva som vi har i vår ekonomiska vardag. Även om prisstoppet nu utvidgats till några nya varugrupper, har vi att motse omfattande prisstegringar. Inflationen hör enligt min uppfattning till det mest negativa i vår ekonomi. Lönehöjningarna blir nu enligt avtalen ungefär 13 procent. Vidare leder de stigande oljepriserna liksom prishöjningarna på råvarusidan till betydande prishöjningseffekter. Vi måste sålunda räkna med att inflationen i år blir ännu mer svårartad än den varit under de senaste åren. Samtidigt råder en omfattande arbetslöshet, även om vi här i dag har hört att siffrorna något ändrats till det bättre. Det är naturligt att denna kombination av stor penningvärdeförsämring och arbetslöshet ger upphov till oro. Blir det några reallönehöjningar trots den 13-procentiga lönekostnadsökningen? Ja, det är en fråga som många ställer sig. Genom höjda marginalskatter och de prishöjningar som bl.a. lönehöjningarna för med sig, blir det för många ingen löneförbättring. I vissa fall kan det t.o.m. bli minus jämfört med föregående år. Vi måste på något sätt försöka bryta oss ur denna onda cirkel. Läget börjar ju närma sig den gräns då det är ohållbart att fortsätta. Exportföretagen, som det också har talats om tidigare i dag, har för närvarande goda konjunkturer och ser rätt optimistiskt på innevarande år, i varje fall det första halvåret. Men många små och medelstora företag för en verkligt hård kamp för att kunna överleva. Och dessa företag är nödvändiga för att sysselsättningen skall kunna upprätthållas och när det gäller att försöka skapa nya arbetstillfällen. Vi måste se till att balansen återställs efter den rubbning som den inflationistiska utvecklingen har fört med sig. Trots att många har goda inkomster — och inkomster som de för ett eller annat årtionde sedan inte drömde om att få — så säger de att pengarna inte räcker till. Kostnadsspiralen bara fortsätter. Vad skall man då göra åt detta? Är alla överens om att inflationen inte kan få fortsätta i den takt som den nu har, borde man också kunna bli överens om åtgärder för att försöka hejda densamma. Jag vill minnas att finansminister Sträng för några år sedan sade att vi borde kunna acceptera en årlig 3-procentig inflation. Jag undrar var procentsatsen kommer att stanna under 1974. Som sagt: Många människor är oroliga för hur de skall få debet och kredit att gå ihop, hur pengarna skall räcka till. Många ställer sig också oroligt frågan om de skall få behålla sitt arbete, för det finns faktiskt många företag — det har vi ju kunnat läsa om i tidningarna inte minst de senaste dagarna — som har stora svårigheter. Men det finns också en annan oro — oron hos dem som nu är färdiga med sin utbildning. De frågar sig om de över huvud taget skall kunna få ett arbete. De flesta är väl överens om att grunden för all den här oron är inflationsproblemet. Det är ju ingenting nytt, men skadeverkningarna blir bara större och större. Åtgärder av olika slag har tidigare föreslagits för att man skulle komma till rätta med problemet. Jag vet att vid någon tidigare finansdebatt har föreslagits rundabordskonferens, och här i dag har ju — liksom tidigare — tanken framkastats att det skulle anordnas en stabiliseringskonferens. Men vi har även hört finansminister Gunnar Sträng kategoriskt säga att det inte är någon lämplig åtgärd. Vore det inte då lämpligt att försöka anlita obundna ekonomer av facket som fick utarbeta olika åtgärdsmodeller? Det skulle alltså bli de alternativa prognoser som det också har talats om här i dag, och sedan vore det politikernas sak att utvärdera de olika modellerna. Vi kan väl inte i längden fortsätta med den strutsmentalitet som har kommit till uttryck under så många år.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 1.

Fru talman! När jag på senaste tiden kommit hem från riksdagsarbetet har jag påfallande ofta ställts inför frågan: Vad är det ni håller på med i riksdagen egentligen? Och det är inte bara partikamrater som frågar, utan man ställer sig undrande inom alla läger. Jag har funderat på varför man är så där undrande och kommit fram till att det egentligen inte är särskilt förvånande.

Med nuvarande styrkeförhållanden i riksdagen och med borgerlig majoritet i finansutskottet kunde massmedia vidare meddela svenska folket att nu skulle lotten få avgöra vem som skulle vinna och vidare att i händelse regeringsförslaget förlorade i lottningen var regeringen tvungen att avgå. De händelser som inträffat sedan finansutskottet haft sitt sammanträde den 19 februari och fram till måndagskvällen den 25 februari har inte svenska folket kunnat följa och sätta sig in i. Man har inte kunnat följa vare sig hur O procents sänkning av momsen först blev 2, sedan 2,5 och till sist 3 procent eller hur det gemensamma borgerliga förslaget om 5 procents momssänkning kom bort och blev 4 och slutligen 3 procent. Vi har i stället för de två alternativen fått ett selektivt regeringspaket värt 2 800 miljoner kronor, vilket plussats på med en generell åtgärd i form av momssänkning värd 1 200 miljoner. När detta resultat blev känt gjorde herr Burenstam Linder ett uttalande för pressen, där han angav moderaternas uppfattning så här: ”Moderata samlingspartiet har inget intresse av att kompromissa med socialdemokraterna för att undvika ett nyval. Vi står fast vid den huvudlinje för den ekonomiska politiken, som de borgerliga partierna tidigare var ense om. Vi kräver en momssänkning på 5 procent. För att en momssänkning skall ha någon mening som stimulans för ekonomin och sysselsättningen måste den vara någorlunda rejält tilltagen. Momssänkningar på 2 å 3 procent är i detta läge att plottra bort en riktig tanke. En momssänkning sänker alla priser. För livsmedelsprisernas del innebär vårt förslag en snarast större prissänkning än de andra partiernas kompromissförslag. Utöver det stöd som momssänkningen innebär bör barnfamiljerna och pensionärerna få ett extra stöd. Dessutom bör enligt vår mening löneskatten sänkas i stödområdet.” De positiva kommentarerna till kompromissförslaget är inte många, men desto fler är de negativa. Bl. a. hade tidningen Fri Köpenskap en ledare i nr 9, med rubriken Rävspelet kring momsen, varav följande förtjänar att återges. ”Det finns två klara alternativ — det borgerliga och det socialdemokratiska. Men eftersom regeringen inte är intresserad av ett nyval så sattes kompromissarbetet igång. Om dettas förlopp citeras lämpligen Runebergs ord i Älgskyttarna: ”Mycket prutades ej, dock hälften prutades genast.” Socialdemokraterna har alltså efter mycken vånda gått med på mittenpartiernas slutbud på 3 procent, men har i gengäld fått stöd för det allra mesta av sitt eget program. Dragkampen om den halva procenten momssänkning kan knappast kallas kohandel — på sin höjd rör det sig om smågrisar. Från handelns sida spelar det i och för sig ingen roll om momsen sänks 5,3 eller 2,5 procent — en ändring av momsen betyder samma arbete oavsett procenten. Härtill kommer ett faktum som politikerna tycks ha bemödat sig att hålla tyst om, men som handeln säkert kommer att få all möda i världen att förklara efter en momssänkning — 3 procent lägre moms betyder ju inte att alla varor blir 3 procent billigare än i början av året. I januari steg prisnivån med 2,6 procent, främst beroende på kraftiga prishöjningar på olja och bensin. Härtill kommer under våren prishöjningar genom ”avtalsmässig” kompensation till handeln för lönehöjningarna. Det säger sig självt att en momssänkning med 3 procent inte ens räcker för att återställa priserna till status quo före oljekrisen. Från den synpunkten är partiernas taktiska kompromissmanipulationer med momsprocenten oförsvarliga.” Den allmänpolitiska debatten fångade säkerligen stort intresse bland allmänheten, inte minst därför att stora delar av den direktsändes i TV. Men även kvällsplenumet tilldrog sig uppmärksamhet genom att finansministern då uppträdde. Han talade i ca 70 minuter, och en stor del av hans tal gick ut på att förklara hur orimligt det från hans och regeringens synpunkt var att använda momsen som ett stimulansmedel. Han staplade upp argument på argument, vilket åtminstone borde ha övertygat varje rättrogen socialdemokrat om att regeringen aldrig skulle nedlåta sig till att lägga fram ett förslag om att sänka momsen. Han sade t.o.m., att ”en momssänkning är en politisk åtgärd, som kan få antisociala verkningar”. Med den starka ställning som herr Sträng har i regeringen och med den naturliga pondus han besitter är det begripligt om även de, som förut varit tveksamma till hur finansutskottets betänkande nr 1 skulle komma att se ut, nu kunde känna sig ganska säkra på att det skulle bli ett enigt borgerligt majoritetsförslag jämte en socialdemokratisk reservation. Utom herr Sträng har även statsminister Palme klart uttalat att ”att sänka momsen är att sprätta ut pengar till företag, som redan förut går med god vinst”. Anmärkningsvärt är även det uttalande som skatteutskottet gjort i sitt yttrande till finansutskottet. I avsnittet Generell sänkning sägs att utskottet anser sig ”oförhindrat att påpeka att beskattningsändringar av här angivet slag — — — inte kan betraktas enbart som en rent teknisk fråga.

För socialdemokraterna måste sänkningen av momsen framstå som en reträtt från en hörnsten i den Strängska skatteoch fördelningspolitiken. Motståndet mot en sänkning har alltså även haft en ideologisk motivering, och den socialdemokratiska eftergiften måste därför av många socialdemokrater upplevas som ett idépolitiskt nederlag. Socialdemokraterna har — tillsammans med centern och folkpartiet — distanserat sig tillräckligt långt från sina ursprungliga synpunkter för att skapa just det tvivel på att det blir några påtagliga prissänkningar som skatteutskottet befarade. Uppgörelsen har fått mera partipolitiska än konjunkturpolitiska verkningar och resulterar troligen också i ett ytterligare minskat förtroende från allmänhetens sida, inte bara för skattepolitiken utan för politik över huvud taget. Nr 38 Herr Burenstam Linder har på ett enligt min mening utmärkt sätt Onsdagen den motiverat reservation nr 1 till utskottsbetänkandet. Jag kan därför nöja 13 mars 1974 mig med att helt instämma i hans argumentering. I stället vill jag i korthet beröra de övriga moderatreservationerna. Förslag om energibesparande åtgärder har framförts såväl av moderaterna som i mittenmotionerna, medan regeringen nöjer sig med att meddela att förslag skall komma senare. Vi anser att åtgärder i detta syfte hör samman med ett stimulanspaket och har därför tillstyrkt motion 1192. Jag är förvånad över att inte kompromissförslaget kunde innehålla förslag i samma riktning. Då hade bl.a. mittenpartierna sluppit att rösta emot sin egen partimotion i denna fråga. Av betydligt större vikt för näringslivet i landet är dock de frågor som berör arbetsgivaravgiften. Samtliga borgerliga partier har i partimotioner belyst arbetsgivaravgiftens betydelse ur regionalpolitisk synpunkt, och även enskilda motioner har väckts i samma syfte. Folkpartiet begär förslag om en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften i regionalpolitiskt syfte, centern anhåller om en allsidig utredning av skattepolitikens användning som regionalpolitiskt instrument, och moderaterna anhåller om förslag att sänka arbetsgivaravgiften inom stödområdet med 2 procent. Utskottets majoritet anser inte att en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften har något samband med nu aktuella ekonomiskpolitiska avgöranden, varför majoriteten avstyrker motionsyrkandena. Men då kan man verkligen fråga sig varför utskottet tidigare ansåg att dessa motioner skulle behandlas i samband med detta ärende. Jag anser att utskottet här har brustit i logik. Stöd för uppfattningen att arbetsgivaravgiften kan anses som ett konjunkturpolitiskt medel kan fås från många håll. Jag kan citera ur ledaren i den tidning jag förut nämnt, nämligen Fri Köpenskap nr 9 år 1974: ”Frågan är om inte politikerna, från vänster till höger, angriper hela problemet från fel ända. Vi har sagt det förr och det tål att upprepas. Det som främst behöver stimuleras är inte efterfrågan i och för sig, utan företagsamheten och investeringsviljan i de stagnerande branscherna, så att dessa kan och vill absorbera den sysslolösa arbetskraften och på så sätt stimulera efterfrågan på dessa varor. De generella åtgärder som är av nöden torde fortfarande i första hand vara att i produktionslivet inlemma de många som friställts, inte minst genom den konsekventa låglönesatsningen. Härför skulle behövas åtgärder av en helt annan och politiskt känsligare typ; sänkning av löneskatten, minskning av ATP-avgifter osv. Det finns inte stora utsikter att ens de borgerliga skall våga föreslå något slikt, men där förutan lär inte målet kunna nås. Vad våra politiker just nu sysslar med är som om en bilägare skulle skruva upp förgasaren och ge mera bensin, men glömma bort att släppa på bromsarna.

Där hade han läst två intervjuer med företagare och konstaterade att det blir fortsatt försäljningsökning. De enda svårigheterna är att man inte kan sälja så mycket som man vill. I ett annat nummer hade 30 av landets större börsnoterade företag utfrågats, och där tycks det mesta vara bara bra. Herr Sträng avslutade — för att förekomma frågor om industriproblem — sin exposé med att förklara att det är en fin gålust i det svenska näringslivet. Jag kan dela herr Strängs uppfattning att det är gålust i det svenska näringslivet, och det skall vi alla vara tacksamma för. Utan denna gålust, som dock tyvärr är betydligt mindre i dag än vad den var för bara 10—20 år sedan, skulle vi aldrig ha upplevt det välstånd som vårt land nu har. Men det tråkiga, eller rättare sagt allvarliga, i sammanhanget är att den stora majoriteten av våra företag anser sig kunna överleva — inte tack vare regeringspolitiken utan trots den. Det är inte svårt att bland landets ca 300 000 företag leta upp 30 stycken om vilka kan sägas att de har det väl beställt. Men just därför att socialdemokraterna i alla sammanhang då företagspolitik eller näringspolitik diskuteras tillämpar den taktiken att tala om några storföretag, kommer vi sällan på samma våglängd, och debatten blir haltande. Svenskt näringsliv är uppbyggt av de många små och medelstora företagen, vilka utgör över 90 procent av samtliga företag. Det är deras problem som vi försöker belysa, och dessa är av helt annat slag än de stora etablerade företagens. De här kämpar för sin fortsatta existens, oftast med kniven på strupen. Det är deras talan vi försöker föra då vi föreslår, att arbetsgivaravgiftens verkningar skall undersökas så att skadeeffekterna kan elimineras. Det är också ur småföretagarnas synpunkt som vi för fram krav på ökade möjligheter till krediter från AP-fonderna och vidgade möjligheter till återlån. Att detta behövs kan belysas med statistik från SHIH, som uppger att företag med mindre än 20 anställda svarar för 28 procent av antalet anställda, men att deras andel av kreditmarknaden är endast 6 procent. Det är inte så märkligt att av det på senare år mycket stora antalet konkurser — 1972 var det 3 070 stycken och 1973 var det 3 087 stycken — 95 procent har gällt små och medelstora företag med mindre än 50 anställda. En av orsakerna är att dessa företag har missgynnats och inte har samma möjligheter till lån och krediter från AP-fonderna. Med höjda arbetsgivaravgifter och ökade socialaförsäkringsavgifter och löner kommer småföretagen i kläm. Fru talman! Det här är bakgrunden till våra reservationer 5, 6 och 7. Jag ber att få sluta med att yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5, 6 och 7.